Herr talman! Det borde vara en självklar princip när det gäller verksamhet av det här slaget att administrationen och ansvaret skall ligga hos statsmakterna, inte hos kommunerna. Vad som sägs i propositionen är ju att möjligheten att ge bistånd gäller viss materiel som kan avvaras, och jag tycker att det är en rimlig begränsning. Jag vill ändå understryka att den moderata reservationen på intet sätt hindrar kommuner att visa den internationella solidaritet som det här har talats om; den behandlar ju endast formerna för detta. Där tycker jag att både kommittén och departementschefen ger oss rätt, eftersom det sägs — jag citerar utskottets referat av propositionen — att det kan förutsättas att man ”så gott som undantagslöst låter en internationell hjälporganisation förmedla biståndet”. Det är ju ett ganska kraftigt uttalande. De andra aktiviteterna skall alltså gälla endast i mycket speciella situationer. Vi tycker inom moderata samlingspartiet att man skulle ha varit konsekvent fullt ut.
Herr talman! Jag begärde ordet närmast i anledning av vad fru Ekelund nyss sade. Här är det fråga om att lämna bistånd i form av viss utrustning och vissa arbetsmaskiner, således inte i form av kontanta medel. De skäl som framförts i propositionen för att kommun och landstingskommun inte skall lämna bistånd i form av kontanta medel har fått stark uppslutning inte bara vid utskottsbehandlingen utan också från flera remissinstanser. Samma argumentering bör också gälla de kyrkliga organen, såväl församling som kyrklig samfällighet.

Herr talman! Till herr Karlsson i Malung vill jag bara säga att vi motionärer inte i första hand har avsett att man skulle kunna använda penningmedel för bistånd. Vi menar däremot att de kyrkliga kommunerna kan ha personal som kan ställas till förfogande för bl.a. sjukvårdsutrustningens användning. Dessutom kan de på olika ställen i de katastrofdrabbade länderna ha en redan etablerad verksamhet, till vilken man skulle kunna knyta kommuners eller landstings varuoch utrustningsbistånd för att lättare få ut vad man skickar. Givetvis kostar detta pengar, men på detta sätt kunde man ha ett samarbete mellan landstingskommuner, primärkommuner och kyrkliga kommuner.

Herr talman!

Även om här finns en författning om efter vilka grunder ersättning skall utgå, så gäller dessa bestämmelser endast för den som direkt drabbas och inte för tredje man. — Nr 79 Det finns många exempel på att enskilda personer därigenom kommit Tisdagen den att lida en synnerligen kännbar förlust.

Därvid bör enligt JO också motsvarande regler i epizootilagen och andra författningar om bekämpande av smittsamma sjukdomar ses över --—-. Även utskottet anser det önskvärt att en sådan allmän översyn som åsyftas av JO kommer till stånd i lämpligt sammanhang. Utskottet förutsätter att man då också kommer att beakta de synpunkter som framförts i förevarande motion och de däröver inhämtade remissyttrandena.” Också jag hoppas verkligen att det nu blir en sådan översyn som JO ifrågasatt och om vilken utskottet skriver att det är önskvärt att den kommer till stånd i lämpligt sammanhang.

Utskottet är ju enigt, och jag skall heller inte framställa något särskilt yrkande. Jag hoppas alltså att det påpekande som gjorts av JO liksom utskottets skrivning skall beaktas och att vi så småningom verkligen skall få ett förslag och en ändring i gällande författning.
Herr talman! Lagutskottet har i sitt betänkande nr 21 med anledning av herr Fågelsbos motion inkrävt remissyttranden, och av dessa framgår att en sådan här utredning måste ske i ett större sammanhang. Det har skadeståndskommittéen sagt. Länsstyrelsen i Malmöhus län och lantbruksstyrelsen — som i övrigt ställer sig tveksam — samt Lantbrukarnas riksförbund anser att det i första hand bör komma till stånd en utredning syftande till att ge de direkt berörda en bättre ersättning. Som motionären själv framhållit har utskottet emellertid kunnat skriva positivt i detta sammanhang. Men vi vill också framhålla att frågan om ersättning för indirekt skada — dvs. en följdskada som drabbar tredje man -— utgör ett komplicerat och omdiskuterat problem inom skadeståndsrätten, och därför har vi menat att det är nödvändigt att göra en sådan här översyn i ett större sammanhang. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till lagutskottets hemställan i betänkandet nr 21.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

Man kan tycka att det kom ut ganska litet av lärarutbildningskommitténs arbete när man ser vad som föreslås i utskottets betänkande. Särskilt gäller detta kanske för den som i likhet med mig har varit ledamot av lärarutbildningskommittén. Därför finns det anledning att med några ord beröra kommitténs förslag. Några av de viktigaste punkterna i kommitténs huvudbetänkande, som kom i slutet av 1972, var följande. Man skulle inrätta tvåeller treämneskombinationer mellan vad man tidigare kallade övningsämnen, dvs. slöjd, teckning eller gymnastik, och ett eller två andra ämnen som man tidigare kallade läroämnen. Man skulle också införa ett års obligatorisk arbetslivserfarenhet för lärare före tillträde till den praktisk-pedagogiska utbildningen. Det skulle också införas en lärarinriktad yrkesförberedelse på åtta veckor parallellt med ämnesstudierna, fördelad på olika perioder. Vidare föreslog kommittén att man skulle utbilda lärarutbildarna — det är inte minst viktigt kanske. På grund av den kritik som framfördes vid remissbehandlingen, bl.a. emot att man nu på en gång skulle införa tvåämnesutbildning och tvåämnestjänster som enda alternativ, samt på grund av förändringarna i lärarnas arbetsmarknad, var regeringen inte beredd att biträda lärarutbildningskommitténs förslag i dess helhet. Förslaget från regeringen innebär i stället, som framgått av betänkandet, att man nu inrättar en försöksverksamhet enligt lärarutbildningskommitténs modell i ett begränsat antal ämnen; det är gymnastik, kostkunskap samt miljöoch konsumentkunskap. Ett skäl för detta ämnesval är att det är lättast att kombinera dessa ämnen med studier i andra ämnen med hänsyn bl.a. till förkunskapskraven och utbildningstiden. Utskottet har tillstyrkt propositionen i dessa avseenden, men just när det gäller ämnesvalen har utskottet gjort ett tillägg med ämnet slöjd. Utskottet anser nämligen att det är värdefullt att man i försöksverksamheten också får erfarenhet av ett ämne som inte är lika lätt att förena med studier i andra ämnen. Lärarutbildningskommitténs förslag om obligatorisk arbetslivserfarenhet för lärarna är regeringen inte heller beredd att nu föra fram. Men här anmäler statsrådet att hon avser att återkomma till regeringen med förslag att genom tilläggsdirektiv till 1974 års lärarutbildningsutredning låta denna utredning pröva frågan om obligatorisk arbetslivserfarenhet i all lärarutbildning. Utskottet har här, som nämnts, en positiv skrivning, där utskottet säger att det är särskilt väsentligt för lärare att ha erfarenhet från arbetslivet, eftersom de annars aldrig får tillfälle att lära känna några andra arbetsplatser än skolans. Utskottet delar statsrådets uppfattning att lärarutbildningskommittén anfört tungt vägande skäl när man föreslagit obligatorisk arbetslivserfarenhet. Det är just i anslutning till denna punkt som vi har två särskilda yttranden, ett från moderaterna och ett från folkpartiet. Det finns ingen anledning för mig att gå in på dem. Fröken Hörlén sade att hon inte hade någon anledning att polemisera mot utskottet på denna punkt. Och det ger inte mig någon anledning att ta upp den speciellt. När man tittar hastigt på vad som nu föreslagits tycker man, som jag sade i början att det är ganska litet som kommit ut av lärarutbildningskommitténs förslag. Men då skall man göra följande tillägg: Det kursplanearbete som lärarutbildningskommittén utförde har redan i en hel del fall vunnit gehör och alltså, kan man säga, varit till praktisk nytta i det fortsatta arbetet. Vidare skall lärarutbildningskommitténs förslag om obligatorisk arbetslivserfarenhet genom tilläggsdirektiv prövas av 1974 års lärarutbildningsutredning. Där finns, kan man säga, en ny chans att lärarutbildningskommitténs förslag realiseras, fast i ett större sammanhang, nämligen för hela lärarutbildningsområdet. Det kan ju vara en vinst. Vidare skall 1974 års lärarutbildningsutredning enligt uttalande i propositionen behandla även de utbildningar som redan utretts av lärarutbildningskommittén. De kommer då också som helhet in i ett nytt sammanhang och kan bli föremål för en totalbedömning tillsammans med de andra lärarutbildningarna, som lärarutbildningskommittén inte hade att behandla. En hel del av lärarutbildningskommitténs arbete kan på detta sätt faktiskt nyttiggöras genom att förslagen förs över i en ny utredning, nämligen 1974 års lärarutbildningsutredning. Herr talman! Jag har avslutningsvis velat nämna detta, därför att det kanske visar att lärarutbildningskommitténs förslag kan få en betydelse i det fortsatta utredningsarbetet om lärarutbildningen, trots att det steg man nu tar inte är särskilt stort jämfört med lärarutbildningskommitténs ursprungliga förslag såsom det framställs i dess betänkande. Jag ber med detta att få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! De båda föregående talarna har något kommenterat utskottets uttalande om obligatorisk arbetslivserfarenhet för lärare. Jag skall också, i anslutning till det särskilda yttrandet av fru Sundberg och mig och mot bakgrund av vad som nyss blivit sagt, säga ett par ord om vår syn på det här obligatoriet. Saken är inte så enkel som man ibland vill göra den genom ett ja till ett obligatorium, liksom skulle man därigenom med ett slags trollmedel skapa bättre lärare än vi nu har. Det vore verkligen väl, om lärarutbildningsproblemen skulle vara så enkla! Frågan om s.k. arbetslivserfarenhet för ett obligatoriskt — observera: obligatoriskt — led i all lärarutbildning är förvisso något som måste prövas mycket noga och då också i relation till andra yrkesutbildningar än enbart läraryrket. Det rör sig nämligen inte om yrkespraktik i mera inskränkt bemärkelse — då vore det ju inte någon större nyhet i samband med yrkesutbildningen — utan det handlar om vilken ospecificerad arbetslivserfarenhet som helst utan någon direkt eller indirekt anknytning till den kommande yrkesverksamheten. Att en sådan erfarenhet kan ha, och förmodligen också i någon utsträckning har, sin betydelse för en kommande yrkesutövnings framgångsrika genomförande skall inte förnekas. Den kan givetvis också ges ett visst meritvärde. Men därifrån är steget ganska långt till att uppställa allmän arbetslivserfarenhet — det är ju det som skymtar i utskottsuttalandet här — som ett behörighetskrav för inträde till lärarutbildning eller som villkor för erhållande av lärartjänst. Då är vi i svenskt utbildningsväsen inne på helt nya eller åtminstone ganska nya vägar, som tål att betänkas inte minst ur prejudikatssynpunkt. Varför skulle just blivande lärare vara så helt renons på kunskap om andra arbetsplatser än sin egen och livet och miljön där? Och varför just ett obligatorium? Vi har redan tillräckligt med obligatorier i våra utbildningsgångar. Detta måste som sagt övervägas och för och emot prövas i den nu arbetande lärarutbildningsutredningen, innan ställning tas och några bindande utfästelser görs av utbildningsutskot'et. Det är det som fru Sund berg och jag uttalar i vårt särskilda yttrande.

Och vad är det f. ö., kan man reflektera vidare, som säger att lärare aldrig får tillfälle att lära känna andra arbetsplatser än den egna, alltså skolan? Många blivande lärare har lärt känna olika arbetsförhållanden redan som gymnasister. T. o. m. så långt tillbaka som på 1930 och 1940 talen skedde det, då min generation förberedde sig för pedagogyrket — utan obligatorium. Att blivande lärare på något sätt utan tvång skulle vara predestinerade till en större obekantskap med samhällslivet i stort än andra yrkeskategorier Synes närmast vara en väl odlad myt, ägnad att bädda för obligatorisk arbétslivserfarenhet som ett led i all lärarutbildning. Jag har ingenting emot, utan jag ser det t.o.m. som positivt, att man har yrkeserfarenhet från så många arbetslivsområden som möjligt vilket yrke man än till slut fastnar för och blir bunden till. Detta gäller också för lärare.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

Herr talman! För mindre än 48 timmar sedan utdelades i våra fack regeringens proposition nr 104 om bokföringslag på litet mindre än 300 sidor och regeringens proposition nr 103 om aktiebolagslag på ganska exakt 800 sidor. Det är 1 100 sidor förslag till ny lagstiftning som vi har fått under riksdagens absolut brådaste arbetsperiod. Det är ett material som vi skall gå igenom, och det förutsätts att vi samtidigt med det andra arbete som bedrivs — förberedelse för anföranden och passande av tider här i kammaren — skall åstadkomma hyggliga, goda och såvitt möjligt riktiga motioner, där vi preciserar våra synpunkter och ståndpunkter. Vi vet från tidigare behandling av aktiebolagslagstiftningen här i kammaren att vi inte på alla punkter har riktigt samma uppfattning som regeringen haft i en del frågor. Jag har för egen del inte hunnit mer än bläddra igenom de här handlingarna, men det har ändå slagit mig vid den snabba genomgången att vissa av de intentioner med avseende på aktiebolagslagstiftningen som lagutskottet tidigare föreslagit och riksdagen godkänt saknas. Det kan hända att det kommer vid ett senare tillfälle, i en annan proposition, i samband med ett annat utredningsarbete — vad vet jag om den saken. Får jag, herr talman, referera till riksdagsordningens bestämmelse — jag har inte lagtexten här, men jag tror att det är 3 kap. 3 § — att en lagproposition skall avlämnas senast den 31 mars om regeringen vill att den skall behandlas under pågående riksmöte. Det heter vidare att regeringen bör samråda med talmannen om tidsschemat för avlämnandet av propositioner, så att arbetsanhopning hos riksdagen om möjligt förebyggs. De här båda lagförslagen var aviserade till april och vi fick dem, som sagt, i mitten på maj. Motionstiden går ut två dagar innan vårsessionens slut i maj. Jag vet inte om det ligger någon tanke bakom det här sena propositionsavlämnandet, men det känns nästan som om regeringen eller det ansvariga statsrådet avsiktligt på något sätt skulle vilja beröva oss möjligheten att låta eventuell kritik komma till uttryck i seriöst arbete med motioner. Det är mycket beklagligt om det är så, men det är nästan lika tråkigt om det bara är taktlöshet. Man bör ändå protestera mot att propositioner avlämnas så sent som i detta fall. Dekorum förbjuder mig väl att fråga herr talmannen om det förekommit något samtal om de här propositionernas avgivande på sätt som anges i riksdagsordningen, och jag skall inte spekulera i om det har gjort det eller ej. Vi är naturligtvis tvungna att remittera propositionerna till det utskott som skall handlägga dem, och jag har därför inget yrkande. Jag vill dock understryka att utskottet självt har möjlighet att bestämma när det vill behandla propositionerna. Om riksdagsledamöterna eventuellt finner att motionstiden inte har varit tillräcklig, är det ingenting som hindrar utskottet att behandla propositionen först sedan den allmänna motionstiden har gått till ända i januari månad nästa år. Det är en fråga som utskottet får fundera över.
Herr talman! Jag ber att få instärama i de synpunkter som herr Lidgard har framfört. Det är ganska självklart att det bereder oss vanliga riksdagsledamöter, som är intresserade av sådana viktiga frågor som de nu två nämnda propositionerna behandlar, betydande bekymmer att under denna korta tid i ett hektiskt slutskede av sessionen sätta oss in i frågorna på ett tillbörligt sätt. Denna begränsning känns ju särskilt besvärande för ledamöterna av det utskott som har att ta propositionerna under övervägande. Självfallet måste behandlingen av propositionerna anstå till nästa riksmöte, men det är ju angeläget att i motionsform låta de eventuellt avvikande meningar som kan vara av betydelse för en ingående debatt om dessa lagstiftningskomplex komma till uttryck innan ärendena sedan skall behandlas i lagutskottet. De möjligheter att motionera på nytt som förelåg enligt den gamla riksdagsordningen finns ju inte längre, och därför måste under de 15 dagar som motionstiden omfattar de motionsyrkanden framställas som över huvud taget kan bli föremål för överläggningar i utskottet. Jag finner, herr talman, att man på grund av föreliggande bestämmelser icke kan göra annat än att nu remittera propositionerna till vederbörande Nr 80 utskott. Jag beklagar dock att de har avlämnats så sent. Jag vill uttala Onsdagen den att vi i utskottet självfallet skall göra allt för att behandla dem ingående 14 maj 1975 och i den ordning som det åligger oss att följa. Det kan dock komma att bli nödvändigt att där utsträcka handläggningstiden något utöver vad = Riktlinjer för som får anses normalt. invandraroch Herr talman! Inte heller jag har något yrkande i detta sammanhang. minoritetspolitiken, m.m.

Herr talman! Regeringens proposition angående invandraroch minoritetspolitiken innebär knappast förslag till sådana genomgripande åtgärder som man hade haft anledning att vänta. Av invandrarutredningens nyanserade syn på problemen återfinns inte mycket. Visserligen ansluter sig föredragande statsrådet till de mål — jämlikhet, valfrihet och samverkan — som utredningen hade uppställt, men det är i mycket en läpparnas bekännelse. Moderata samlingspartiet hälsar naturligtvis med tillfredsställelse att regeringen nu inte bara talar om invandrare utan också om minoriteter, ett begrepp som moderata samlingspartiet, eller dåvarande högerpartiet, använde i ett program redan 1968. Det var samma år som den socialdemokratiska partistyrelsen uttalade att invandrarna inte borde ses som minoritetsgrupper utan som intressegrupper. I det här avseendet kan man ju spåra en bättring. Redan i detta sju år gamla program framhöll vi att jämlikhet och valfrihet borde vara vägledande principer i vår invandrarpolitik och att samhället borde garantera valfriheten genom ett aktivt stöd till minoriteters kulturella och andra aktiviteter. I sin undersökning av svensk invandraroch minoritetspolitik 1945-1968 säger också David Schwartz: Högerpartiet är det första politiska partiet i vårt land som funnit sin egen linje i det här sammanhanget. Anpassningen till ett nytt land och ett nytt språk är en långvarig omställningsprocess, som knappast kan genomföras under den första generationen av invandrare. Det är en smärtsam process med dubbla lojaliteter. En förbättrad ekonomisk situation och större social trygghet kan i början ha stor betydelse, men så småningom kommer fler faktorer in i bilden, mer känslomässiga bedömningar. Man blir kritisk mot det nya samhället, och det gamla kulturarvet får större betydelse. Varje invandrare måste få möjlighet att bevara sina kulturtraditioner och därmed sin identitet, och det kan bara ske om man också får möjlighet att behålla och utveckla sitt eget språk. Det är bara på modersmålet som man kan uttrycka språkets finaste nyanser, som föräldrar och barn kan få den fulla kontakten med varann. Att bryta den kontakten kan vålla 13 obotlig skada. Anna-Greta Heyman vid Stockholms invandrarnämnd har gjort en fin utredning om språkets betydelse. Hon säger bl.a.: Den intellektuella utvecklingen av språket kommer efter den emotionella. — Inget annat språk än det första, modersmålet, lär man sig på detta sätt. Hon anför också att den som bryter upp från sin egen kultur gör ett mycket mera ingripande och vanskligt uppbrott än man kanske förstår. Riksdagen uppdrog redan år 1968 åt regeringen att ordna försöksverksamhet med undervisning på minoritetsspråk för barn i förskoleåldern, men den verksamheten kom inte i gång förrän fyra år senare. Någon utvärdering kan man därför inte göra ännu, men redan nu vet man att barn som vistas i en enhetlig språklig miljö blir tryggare. Man fann också ganska snart att man först måste utveckla barnens modersmål eller hemspråk — vilket man nu vill kalla det — innan undervisning i svenska kunde äga rum med gott resultat. Invandrarutredningen hade en positiv syn på enskilda förskolor och uttalade: I detta sammanhang bör beaktas den insats som görs av frivilliga organisationer som bedriver förskolor för barn från vissa minoritetsskolor med träning i hemspråket. Också när det gällde enskilda minoritetsskolor på högre nivåer ansåg utredningen att fortsatt statsbidrag borde utgå till de skolor som hittills haft sådant. Den här frågan kommer herr Strindberg att senare beröra; jag vill ytterligare dröja något vid förskolan. I Stockholms kommun behandlade barntillsynsdelegerade nyligen ett ärende rörande bidragsgivning till privata förskolor. Av de aktuella är tre skolor för språkliga, nationella och religiösa minoriteter. I tjänsteutlåtandet föreslås att S:t Eriks barnstuga, som är katolsk, skall få fortsatt bidrag — med motiveringen att det i det området är brist på barnstugeplatser. Men den judiska och den estniska lekskolan föreslås få sitt ekonomiska stöd indraget, för de ligger i områden där det finns barnstugeplatser. Sådan skulle alltså den egendomliga principen vara. Man är inte beredd att ta hänsyn till föräldrarnas önskan om en bestämd undervisning, inte heller till att dessa barn sedan kommer att placeras i den judiska Hillelskolan resp. den estniska skolan, varför en tillfällig placering i svensk lekskola måste bli helt förvillande. Så här kommer alltså regeringens paroller om valfrihet att te sig i praktiken. Valfriheten får bara komma till stånd på majoritetens villkor, vilket inte är någon frihet. Att man bryter mot den UNESCO-konvention som regeringen själv har skrivit under bekymrar inte regeringen — man är ju så van att mästra andra, inte minst i utrikespolitiken. Låt mig så gå över till en annan fråga, den om bidrag till föreningar och trossamfund. Det är glädjande att de nu skall få bidrag. Vi tycker emellertid från moderata samlingspartiets sida att de 1,6 milj.kr. som föreslås är för litet och att statsrådet borde ha följt upp invandrarutredningens förslag om 2,5 milj.kr., vilket skulle kunna ske genom en omfördelning inom det totala anslaget. I propositionen föreslås att invandrarverket skall ange de villkor som skall gälla för att bidrag skall kunna utgå. Detta är något som oroar Nr 80 många minoritetsoch invandrarorganisationer, som tycker sig orättvist Onsdagen den behandlade av invandrarverket i den hittillsvarande verksamheten. Mo 14 maj 1975 derata samlingspartiet har i sin partimotion krävt att riksdagen skall få yttra sig över de principiella riktlinjerna när det gäller bidragsgivningen. = Riktlinjer för Men utskottet delar inte den uppfattningen utan uttalar trosvisst att ”med invandraroch den sammansättning verkets styrelse har finns det anledning räkna med minoritetspolitiken, att olika intressen kommer att beaktas”. Visst kommer jag väl att få — m.m. framföra mina åsikter i styrelsen, men huruvida de kommer att beaktas är en annan fråga. Även här finns ju minoriteter. Utskottet behandlar också invandrarverkets organisation m.m. Verkets styrelse har hittills haft till sitt förfogande en expertgrupp med representanter för olika statliga institutioner och verk. Denna expertgrupp föreslås nu bli avskaffad. Experter får i stället kallas från fall till fall. Moderata samlingspartiet anser att expertgruppen bör finnas kvar men att medlemmarna bör få tillfälle att mer kontinuerligt än hittills följa styrelsens arbete. Denna uppfattning har även AMS, försvarsstaben och rikspolisstyrelsen, som hittills har haft representanter i denna grupp. Vi anser också att representanter för arbetsmarknadens parter, i detta fall LO och Arbetsgivareföreningen, bör ingå i denna expertgrupp eftersom vår invandring i stor utsträckning är arbetsmarknadsmässigt betingad. Häri har vi stöd av riksrevisionsverket, som har ägnat invandrarverkets verksamhet på anpassningsområdet en noggrann granskning. Så några ord om det s.k. invandrarrådet. Invandrarutredningen föreslog att ett rådgivande organ för invandraroch minoritetsintressen skulle knytas till invandrarverket. Det borde bestå av 15 ledamöter, som skulle utses på förslag av organisationer bland invandrarna. Propositionens förslag är att knyta ett invandrarråd till arbetsmarknadsdepartementet. Däri skall ingå företrädare för invandrarnas organisationer, men också för statliga och kommunala instanser och arbetsmarknadens parter. Hur många ledamöter detta råd är tänkt att få sägs ingenting om, inte heller hur många invandrare som skall beredas plats där, men det kan väl bara bli några få representanter för de största organisationerna. Vi anser det för vår del principiellt felaktigt att förlägga olika rådsgrupper till departementen, där de är undandragna all parlamentarisk insyn. Härmed har jag berört reservationerna 2, 8, 10 och 12 från moderata samlingspartiet, vilka fogats till inrikesutskottets betänkande nr 6. Innan jag slutar vill jag emellertid ta upp en intervju med statsrådet Leijon som återfinns i invandrarverkets tidning Ny i Sverige nr 1 år 1974. Rubriken lyder: Man får aldrig bara klampa in. På en fråga om hur man skall hjälpa invandrarbarn ur den lojalitetskonflikt som ofta uppstår mellan föräldrarnas uppfattning och det svenska samhällets säger statsrådet: ”Här tror jag att vi måste lägga en stor del av informationsbördan på skolan, på lärarna. —-—-—- Svenska lärare i svenska skolor har genom åren också ställts inför problembarn från hem där alkohol och 15 annat präglat barnens utveckling. Jag är en smula hoppfull — jag tror att den svenska skolans mångåriga erfarenhet av barns socialt trassliga uppväxtmiljöer gett lärarna inblick i en mycket likartad problematik.” Det här är i sanning ett mycket märkligt uttalande för att komma från det ansvariga statsrådet. Menar verkligen statsrådet Leijon att man måste ha sysslat med alkoholister och deras problem för att förstå invandrares svårigheter i en kollision mellan skilda kulturer? Jag väntar med intresse på svaret. Härmed, herr talman, ber jag att få yrka bifall till samtliga de reservationer vid inrikesutskottets betänkande nr 6 där representanterna för moderata samlingspartiet har sina namn.

Herr talman! Det talas ofta om de s.k. invandrarproblemen, och det är klart att det finns sådana i ganska rikt mått. Allt fler invandrare har av olika skäl styrt kosan till Sverige. Det har varit en tillgång för företagsägare i större och mindre skala. Stora koncerner har hängt upp en betydande del av sin produktion just på de utländska invandrarna. Många av dem som kommit har lockats till vårt land av falska förespeglingar, många har hamnat i en slumtillvaro, de har utnyttjats till bristningsgränsen, ofta för löner som har legat under dem som normalt betalas. Språklig och kulturell isolering har inte gjort deras tillvaro lättare. Vi har vid upprepade tillfällen kritiserat regeringen och arbetsmarknadsmyndigheterna för att man inte med tillräckligt ansvar, med tillräcklig snabbhet och med tillräcklig handlingskraft har tagit itu med dessa frågor. I propositionen 1975:26 understryks att invandringen skall vara reglerad även i fortsättningen och att arbetsmarknadsparternas inflytande över invandringen av utomnordiska arbetare skall bestå. Vi delar denna mening. Storkapitalet skall inte ha möjlighet att ohämmat och utan kontroll lösa sina arbetskraftsproblem genom ett cyniskt utnyttjande av utländska arbetare som hämtas hit när det passar de kapitalägande. Det måste alltså enligt vår mening vara samhällets skyldighet att se till att de utländska arbetarna får samma rättigheter och samma ställning och förutsättningar som andra arbetare. Det är också därför som vi i vår motion betonar att det måste finnas en grundläggande enighet mellan svenska arbetare och arbetare av annan nationalitet. En god invandrarpolitik handlar inte bara om att man skall söka tillgodose berättigade krav på likvärdiga ekonomiska och sociala villkor. Den handlar också om det kulturella arvet, och där utgör språket en väsentlig del. På det området har det uppenbarligen skett framsteg i och med lagstiftningen om rätt till ledighet och lön för deltagande i svenskundervisning för invandrare. Det var utan tvivel ett steg i rätt riktning. Men på det här området, liksom på de flesta andra, finns det företagare som försöker — på olika sätt — slingra sig undan lagfästa skyldigheter. Dit Nr 80 hör bl.a., vilket påpekas i vår motion, förekomsten av sådana överens Onsdagen den kommelser på lokal nivå att språkundervisning ordnas, inte på betald 14 maj 1975 arbetstid som avsett var, utan vid sidan av den ordinarie arbetstiden. Det var ju inte meningen, och det är angeläget att myndigheterna finner = Riktlinjer för någon riktig form för att den lagfästa rätten till språkundervisning på = invandraroch betald arbetstid inte urvattnas utan att den får den form som ursprung = minoritetspolitiken, ligen var avsedd. Där har självfallet också fackföreningsrörelsen sitt spe = m.m. ciella ansvar. Det finns en annan sak som vi finner det angeläget att fästa uppmärksamheten på, nämligen att det förekommer en benägenhet att inte anställa invandrare som inte genomgått språkundervisning eller eljest tillägnat sig kunskaper i svenska språket. Det är också ett sätt att slippa undan företagens skyldighet att på betald arbetstid anordna språkundervisning för utländsk arbetskraft, som uppenbarligen är i behov därav. Även det här är ett oskick som på något sätt måste stävjas. Vi har i vår motion anvisat en möjlig väg, nämligen en generell avgiftsupptagning till belopp som bör täcka kostnaderna för den undervisning som här kommer i fråga. Vi säger också att det praktiska anordnandet av sådana kurser alternativt kan ligga på företagen eller på den lokala arbetsmarknadsmyndigheten. Avräkning på inbetalade avgifter och faktiska kostnader skulle, enligt vår tankegång, kunna ske från arbetsmarknadsmyndigheterna till de företag det gäller. Utskottet avvisar tyvärr vårt skisserade förslag med en motivering som ger vid handen att man inte bemödat sig om att seriöst försöka tränga in i förslagets innebörd. I det här sammanhanget vill jag använda några minuter för att ta upp ett par andra sidor av svenskundervisningen i övrigt för invandrare. Vi vet att en stor del av invandrarna består av hemmavarande, inte förvärvsarbetande kvinnor. Där finns ett alldeles speciellt och uppenbart behov av svenskundervisning som på något sätt måste tillfredsställas. Jag tror att man kan säga att invandrarhustrurna just genom att de inte talar landets språk hamnar i en ännu svårare situation än männen. Männen är ute i produktionen, de har arbetskamrater som de kan kommunicera med så gott det går och de står ofta i en miljö där det finns andra landsmän, medan kvinnorna som är hemma ofta löper risk att hamna i total isolering just på grund av att de inte kan språket. Här måste man alltså komma fram till någon form av uppsökande verksamhet mycket snabbt och i organiserade former. Inrikesutskottet erinrar i sin skrivning om att utskottet i anledning av utbildningsutskottets betänkande 1975:6 uttalat sig för att problemet med de icke förvärvsarbetandes undervisning snarast löses och att en utvärdering av den hittillsvarande försöksverksamheten skall ske så att ett handlingsprogram kan utarbetas och föreläggas riksdagen. Vi noterar självfallet detta som positivt, men samtidigt finner vi att det här är en fråga som måste betraktas som så angelägen att något 17 dröjsmål inte får ske. Vi anser, som framgår av reservationen 5, att det handlingsprogram som tidigare beställts skall föreläggas riksdagen redan till hösten. Ett av de problem som inte behandlas i propositionen hänger samman med att en persons modersmål inte alltid är statsspråket, vilket vi närmare utvecklar i vår motion. Det ger en skev bild bl.a. när det gäller behovet av undervisning. Den nuvarande grunden för beräkningen av antalet språklärare är enbart antalet utländska medborgare av ett visst medborgarskap och därför kommer vissa grupper att hamna utanför. Vi har i vår motion anfört möjligheten att man i folkbokföringen registrerar inte bara medborgarskapet utan också nationalitet och modersmål. Vi hävdar också med tanke på de språkliga minoriteternas storlek att vissa språk i paritet med tyskan och franskan bör bli tillvalsämnen i grundskolan och utgöra B eller C-språk på gymnasiet. Det finns några stora språkliga minoriteter i Sverige. Dit hör finländarna vilkas språk borde kunna bli aktuellt, och dit hör serbokroaterna, för att ta ett par exempel. I sammanhanget vill vi också betona att vi sedan länge ansett det vara självklart att exempelvis finskan, som är modersmål i bl.a. Tornedalen, bör komma i fråga som del av undervisningen för finsktalande barn i dessa bygder — detta sagt närmast som en parentes. I vår första reservation har vi tagit upp frågan om folkpensioneringen för invandrarna, vilken ännu inte har lösts på ett tillfredsställande sätt. Det handlar också om rätten till förtidspension, som självfallet på samma grunder bör kunna tillfalla invandrare. Utskottet hänvisar till pågående utredning. Vi anser att förslag i denna fråga skall kunna läggas fram redan till hösten. Jag vill slutligen ägna några ord åt frågan om rösträtten. Vänsterpartiet kommunisterna har under lång tid kämpat för rösträtt åt invandrarna. Kampen har nu gett resultat så till vida att den rättigheten kommer att bli tillämpad vid 1976 års kommunala val. Vi noterar det med tillfredsställelse som ett steg i demokratisk riktning och som ett understrykande av att opinionsbildning och kamp ger resultat. Men vi ställer oss också frågan varför man stannar vid den kommunala rösträtten. Det är lika logiskt att frågan om rösträtt för invandrare vid de allmänna valen löses, och vi hemställer därför om förslag även i den frågan. En sådan åtgärd måste ses som den naturliga följden av att man kommer att ge invandrarna rättighet att rösta i kommunala val. Deras rätt till medinflytande får inte stanna vid de kommunala församlingarna. Vi har i vår motion tagit upp en rad mycket angelägna frågor. Vänsterpartiet kommunisterna tycker det är viktigt att man gör allt för att jämställa de stora invandrargrupperna med övriga i Sverige boende — på alla områden. Invandrarproblem finns inte bara i Sverige utan i åtskilliga andra europeiska länder. De har skapats genom att många människor i sitt hemland har haft outhärdliga förhållanden, framför allt genom att sysselsättningen där inte har kunnat garanteras. Den svenska industrin och storkapitalet har profiterat på detta och Nr 80 öppnat fabriksportarna utan att sociala och kulturella förhållanden varit Onsdagen den ordnade på ett tillfredsställande sätt. 14 maj 1975 På senare år har vissa framsteg gjorts, främst på grund av den opinion som utvecklats. Men ännu återstår mycket att göra. Sverige bör verkligen = Riktlinjer för ta chansen att bli ett exempel på hur man kan satsa för att låta invandrare — invandraroch behålla sin egen identitet och sin egen kultur och hur man ekonomiskt = minoritetspolitiken, och socialt kan garantera dessa stora arbetargrupper förhållanden som = Mm.m. är likvärdiga med övriga löntagares. Det hänvisas i inrikesutskottets betänkande till olika pågående utredningar. Vi tycker att man på några områden bör gå snabbare fram än vad man tydligen avser att göra. På de punkterna har vi reserverat oss i utskottets betänkande nr 6. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 1, 4, 5, 7 och 9.

Herr talman! Jag tror att det för många av oss är svårt att riktigt sätta oss in i invandrarnas situation. För oss som har en i det stora hela invand miljö att bygga vår tillvaro på ter sig det mesta i vår omgivning naturligt och självklart. Så är det självfallet inte för invandraren, som med olika bevekelsegrunder lämnar sin hemmiljö och som i den nya, främmande miljön skall söka finna fotfäste för att så småningom bli fast etablerad i sin nya omgivning, sitt nya hemland. Att bli välkomnad och accepterad innebär inte i sig själv att främlingskapets alla problem är lösta, men självfallet är vår attityd som värdnation för invandrarna av stor betydelse för att en god grund skall kunna läggas för den fortsatta vistelsen i vårt land. Här gäller det verkligen att arbeta för att genomsyra hela vårt samhälle med en positiv inställning till andra nationaliteter och andra folkgrupper. Det räcker således inte med att bara ta avstånd från nedvärderande attityder gentemot invandrare och minoritetsgrupper, utan vi måste också aktivt motarbeta sådana yttringar. Mot den bakgrunden ter sig det mål för invandrarpolitiken som propositionen 1975:26 beskriver och som återges i utskottets betänkande inte särskilt revolutionerande. Trots detta finns det dock anledning att ge sin anslutning till beskrivningen av målen om jämlikhet, valfrihet och samverkan.

Men givetvis skall också invandrarna själva få välja i vilken utsträckning de önskar bevara sin identitet och i vilken utsträckning de önskar gå upp i en svensk kulturell identitet. Detta är i och för sig uttryck för såväl tolerans som önskan om ge 19 menskap mellan invandrarna och vårt eget folk. Det bästa uttrycket för solidaritet med invandrarna är väl att vi i vårt land vägrar att se och uppfatta invandrarna som gästarbetare. Vi anser tvärtom att invandrarna skall ges samma trygghet som tillförsäkras alla medborgare i vårt land. Även om dessa saker inte är kontroversiella, kan det ändå finnas anledning att i det här sammanhanget understryka detta. I övrigt vill jag, herr talman, kort beröra några frågeställningar som aktualiserats i folkpartimotionen 1962 med anledning av propositionen om riktlinjer för invandraroch minoritetspolitiken. I fråga om arbetsmarknadssituationen råder också enighet om att invandringen även i framtiden bör vara reglerad, inte minst för att kunna ge en så meningsfull sysselsättning som möjligt både för invandrarna och för arbetssökande i vårt eget land.

Det är också angeläget att denna utredning arbetar så snabbt som det över huvud taget går. Riksdagen har på förslag från folkpartiet tidigare fattat principbeslut om införande av en allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Då gäller det givetvis att utredningen snart blir färdig så att eventuella problem som finns för invandrarna också blir lösta. Vi har från folkpartiets sida oupphörligen fört fram detta krav, och jag vill därför i detta sammanhang ytterligare understryka behovet av att riksdagen snart får möjlighet att ta slutlig ställning till frågan om en allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Samma förhållande synes mig också råda när det gäller folkpensionsfrågan. Även här är det angeläget att pensionsutredningen snarast kommer med ett förslag. Som framhålls i vår motion är de för invandrarna aktuella frågorna i första hand sådana som rör utbildningen och då särskilt utbildningen i svenska språket. Sedan riksdagen vid ett par tillfällen begärt att regeringen skall lägga fram förslag till åtgärder för att förbättra svenskundervisningen även för icke anställda invandrare, är det vår förhoppning att dessa begärda åtgärder omgående kommer att vidtas. I propositionen förordas att bidrag till invandrare och minoritetsorganisationer skall kunna utgå efter vissa givna regler. Därvidlag förutsätts också att även olika trossamfund skall kunna inräknas bland de organisationer som har möjlighet att få sådant bidrag. Dessa bidrag fyller självfallet mycket angelägna behov, och vi vill för vår del understryka vikten av att bidragen inte blir detaljreglerade utan att de ger de organisationer som får sådana projektbidrag möjlighet att låta lokala initiativ och idéer komma till uttryck. På så sätt kan menar vi, värdefulla erfarenheter vinnas och projektverksamheten få en vidare utformning. När det gäller medborgarskapsfrågan framhåller utskottet att den f. n. bereds inom arbetsmarknadsdepartementet och att den enligt departe Nr 80 mentet bör diskuteras inom ramen för det nordiska samarbetet innan Onsdagen den något förslag framläggs. Från folkpartiets sida har vi tidigare under flera 14 maj 1975 år i motioner begärt en översyn av reglerna för svenskt medborgarskap. Det är önskvärt att kravet på vistelsetid i vårt land sänks för erhållande = Riktlinjer för av medborgarskap. Vi förutsätter att den nämnda beredningen kommer = invandraroch med ett förslag snarast. minoritetspolitiken, I fråga om de reservationer som från moderathåll avlämnats i anslutning — m.m. till betänkandet och som tidigare berörts i debatten vill jag bara helt kort framhålla att vi från vårt håll inte har kunnat ansluta oss till dessa vare sig det gällt frågan om enskilda förskolor eller ålderdomshem eller minoritetsskolor. Orsaken är att vi anser att dessa krav inte står i överensstämmelse med målsättningen för invandrarpolitiken när det gäller att skapa såväl tolerans som gemenskap mellan invandrargrupperna och vår egen befolkning. Till sist, herr talman, några ord om invandrartidningarna. Vi har i ett särskilt yttrande framhållit att vår principiella inställning är att även tidningar på andra språk än svenska bör omfattas av det allmänna presstödet och således kunna få bidrag genom presstödsnämnden. Men som utskottet framhåller ankommer det inte på inrikesutskottet att bereda frågor som rör allmänna presstödet. Därför har utskottet inte gått in på dessa frågor. Vi har med vårt särskilda yttrande givit vår anslutning till den reservation som är fogad vid konstitutionsutskottets betänkande och som för vår del kommer att tas upp av Per Ahlmark i den fortsatta debatten. Samtidigt är det givetvis klart att andra publikationer som riktar sig till invandrare och minoritetsgrupper och som inte omfattas av presstödskungörelsens bestämmelser, kan förtjäna stöd från samhället. Och därför har vi anslutit oss till utskottets förslag om ett ökat projektstöd till sådana publikationer. När den försöksverksamhet som utskottet förordar är slut, finns det enligt vårt sätt att se också anledning att pröva i vilken utsträckning publikationer av detta slag bör stödjas genom anslag över invandrarverket, eller om stödet bör kanaliseras genom annan statlig nämnd. Men till detta finns det anledning återkomma när den föreslagna försöksverksamheten skall utvärderas, och därför har vi anslutit oss till utskottets ståndpunkt. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till inrikesutskottets betänkande.

Herr talman! Det kunde i en sådan debatt som vi för i dag vara frestande att göra en historisk återblick på Sverige först som ett utvandrarland under nära hundra år, från 1850-1950, och därefter som ett invandrarland, vissa år i mycket betydande grad. Under denna tidsperiod har Sverige utvecklats från ett fattigland till ett av världens större industriländer, och under socialdemokratisk ledning har vårt land byggt upp ett socialt 21 välståndsmönster, kanske det bästa i hela världen. Om man gjorde den här historiska återblicken skulle man också finna att flyttningsmönstret för människor alltid är detsamma, nämligen att det egna landet inte kan ge dem den försörjning och den frihet som de eftersträvar dels för sig själva, dels för sina anhöriga. Människor söker trygghet och arbete, trots att utvandring alltid innebär ett uppbrott från den miljö man är van vid till någonting fullständigt okänt. Omställningsproblemen blir stora.

Det är inte lätt att möta en ny miljö och ett främmande språk, särskilt om man dessutom har dålig skolunderbyggnad, såväl teoretisk som praktisk. Ett välfärdsland som Sverige har därför skyldighet att vidta åtgärder för att underlätta invandrarnas villkor, inte bara under den första tiden, och också ge dem möjligheter att bevara sin kultur och sin särart i framtiden. Bakgrunden till de förslag som skall behandlas här i dag går tillbaka till motioner i det gamla riksdagshuset 1967 av herrar Björk i Göteborg och Torsten Hansson i första kammaren och av herrar Kellgren och Johansson i Trollhättan i andra kammaren. Tiden rinner i väg, och det finns inte mer än en av dessa ledamöter kvar i riksdagen nu. Men jag tror att herr Johansson i Trollhättan är ganska nöjd med resultatet. Jag blev ganska förvånad när fru Diesen här talade om att propositionen bara var en läpparnas bekännelse och ingenting annat.

Om det hade varit någon mening med fru Diesens tal här om att invandrarpolitiken inte bara skall vara någon läpparnas bekännelse borde hon dels ha motionerat, dels följt upp sina krav i reservationer. Nu sade hon ingenting mer än just detta, och jag blev verkligen förvånad. Alla de som tillhört invandrarutredningen med undantag av fru Diesen är ganska nöjda med det här resultatet, även om inte alla önskemål blir tillgodosedda. Vi skall emellertid komma ihåg att det också finns ett kulturavsnitt i dessa sammanhang. Detta sagt som en parentes. Riksdagen beslöt enhälligt 1967 att skriva till regeringen och begära en utredning. Enigheten kring invandrarfrågorna har också präglat riksdagsbehandlingen under de år som gått sedan 1967. I den nya riksdagen har icke förekommit några reservationer under de gångna åren när det — Nr 80 gällt anslagsberäkningen. Invandrarutredningen tillsattes 1968 och av Onsdagen den lämnade sitt slutbetänkande 1974. Efter sedvanlig remissbehandling har 14 maj 1975 vi i dag att behandla propositionen 26 och som en följd därav inrikes utskottets betänkande nr 6. Vi skall komma ihåg att allt under den här = Riktlinjer för tiden — jag tror att det var herr Lövenborg som också påpekade det - = invandraroch inte har legat stilla. Vi har bl.a. fått svenskundervisning för invandrare = minoritetspolitiken, på betald arbetstid.

Herr talman! Det blir bara möjligt att ta upp några av de punkter som herr Fagerlund berörde. När det först gällde verksamhetsbidragen frågade han om det är möjligt att spika en summa. Jag vill erinra om att invandrarutredningen var enhällig när den kom fram till förslaget 2,5 miljoner. När det gäller invandrarrådet tycker vi att det är principiellt felaktigt att lägga det i departementet. Utskottet säger att det är av värde för intressenterna att få framföra sina åsikter i ett organ knutet till departementet. Men jag frågar: Vilka intressenter, hur många, vilken fördelning mellan olika kategorier? Vi tycker att det hela är vagt. Eftersom invandrarverket nu enligt majoritetens åsikter skall dra upp riktlinjer och fördela bidrag tycker vi att verket också bör ha invandrarrådet till hjälp. Vidare erinrar herr Fagerlund om invandrarutredningens tillkomst och åberopar vissa socialdemokratiska motioner, som väcktes i den gamla riksdagen. Men han uteslöt högerpartiets omfattande partimotion från 1968, som väl också låg till grund för utredningens tillkomst. Sedan frågar herr Fagerlund: Vad är då skillnaden mellan läpparnas bekännelse och en verklig insats för invandrarna enligt moderata samlingspartiets uppfattning? Jo, det är förekomsten av en verklig valfrihet, utan något inslag av samhällsbeslut över huvudet på människor. Herr Fagerlund sade i sin allmänna inledning att flyttmönstret alltid är detsamma. Det skulle vara de ekonomiska villkoren som är avgörande. Men Billy Ehn har i sin mycket intressanta doktorsavhandling Sötebrödet, om jugoslaver vid ett dalsländskt pappersbruk, visat att det är ett stort antal i varandra invävda motiv bakom invandrarnas beslut att flytta. Det är många personliga ställningstaganden som ligger utanför det rent ekonomiska området. Vidare säger herr Fagerlund att det vore frestande med en historisk återblick, och jag skulle också vilja göra en sådan när det gäller skolfrågan. Jag vill t.ex. erinra om den utredning, Skolgång borta och hemma, som gjordes på 1960-talet och där bl.a. socialstyrelsens och skolöverstyrelsens representanter i utredningen uttalade, att samhället endast borde tillvarata samhällets intressen och barnens behov och rättigheter, även om de skulle stå i konflikt med föräldrarnas önskemål. Detta uttalande kontrasterar 27 klart mot de internationella konventioner där det sägs att barnets bästa skall vara rättesnöret för dem som är ansvariga för dess undervisning och fostran. Detta ansvar vilar i första hand på föräldrarna.

Herr talman! Det kan visst vara av intresse att då och då ägna några stunder av eftertanke åt de utvandrare, som en gång i tiden flyttade från Sverige till USA, men det har kanske inte så stor aktualitet för denna debatt, eftersom det sedan dess har gått så många månvarv. Herr Fagerlund tog mer eller mindre seriöst, om jag så får säga, upp många av de förslag vi har ställt. Han nämner exempelvis att frågan om pensionen inte är okomplicerad. Det kan vi hålla med om, men den är angelägen och vi tycker också att den är brådskande. Jag anser nog att utskottet liksom herr Fagerlund litet väl lättvindigt går förbi en del av våra förslag. Det gäller t.ex. frågan om kollektiv avgiftsupptagning av företagen för anordnande av svenskundervisning på betald arbetstid. I utskottets betänkande heter det: ”Utskottet kan inte biträda motionsförslaget. Detta är oklart till sin innebörd. Det framgår exempelvis inte om motionärerna tänkt sig en arbetsgivaravgift som skall belasta alla företag eller om avgiften endast skall avse vissa företag och på vilka grunder urvalet i så fall skall ske.” Det verkar faktiskt som om varken utskottets ledamöter eller herr Fagerlund har läst motionen. Där säger vi nämligen: ”Urvalet av företag vilka kan bedömas komma i fråga ——-—- bör det ankomma på den lokala arbetsmarknadsmyndigheten att företa.” Hur kan man då i utskottets betänkande skriva, att det inte framgår om motionärerna tänkt sig att en arbetsgivaravgift skall avse alla företag? Vi säger ju att det bör ske ett urval. Då frågar herr Fagerlund vilka företag som skall utväljas. Ja, på vissa platser finns det ju företag med ett stort inslag av utländsk arbetskraft. Det måste då vara naturligt att låta de företagen komma med i ett sådant urval. Vi har alltså begärt att frågan prövas av den utredning som redan arbetar. Sedan kommer man fram till detta med de icke förvärvsarbetande kvinnorna. Här uttalas förståelse för deras problem, men vi anser att det brådskar och att man kan lösa frågan utan att avvakta vidare utvärderingar. Vi vet att det sitter invandrarkvinnor i nästan fullständig isolering, och så får det inte vara.

Herr talman! Först till fru Diesen: Beslutet om den här utredningen fattades 1967 på grund av de motioner som jag talade om i mitt första anförande. Jag har inte forskat i om dåvarande högerpartiet kom med någon motion i efterhand, men det är mycket möjligt. Jag tänker inte ta upp skolfrågorna till någon stor debatt här och lämnar därmed fru Diesens senaste inlägg. Herr Lövenborg säger att det kan vara intressant att tala om utvand Nr 80 rarna men att den frågan inte hör hit. Jag nämnde dem, herr Lövenborg, Onsdagen den bara av det skälet att med detta perspektiv borde många i Sverige ha 14 maj 1975 lärt litet om hur svenskarna en gång blev mottagna och därför icke göra om samma missgrepp som de kanske fick uppleva när de utvandrade. = Riktlinjer för Det var enbart från den synpunkten jag tog upp saken. invandraroch Pensionsfrågan skall jag inte beröra, utan jag går över till frågan om minoritetspolitiken, den kollektiva avgiften för undervisning. Vi skriver i betänkandet att m.m. det är oklart hur urvalet skulle ske, och det kanske vi har gjort helt enkelt därför att vi har tyckt att förslaget var konstigt och velat ge en möjlighet att komma ur motionen. Men efter diskussionen i utskottet återkommer nu vpk och säger i reservationen 4: ”Arbetsgivaren som har eller tidigare har haft anställda invandrare bör debiteras en särskild avgift för att täcka undervisningskostnader. Dessa avgifter skall sedan finansiera dels löner för utbildningsdeltagare, dels undervisningskostnader. Länsarbetsnämnderna skall i samarbete med de fackliga organisationerna besluta om avgiftsuttag och undervisningens anordnande.” Det är detta som vi tycker verkligen är konstigt, för det innebär utan tvivel en beskattningsrätt för länsarbetsnämnderna i varje län. Där man har många invandrare beslutar man kanske att uttaget blir 1 96 för vissa företag — eller skall man kanske också differentiera uttaget efter hur många invandrare ett företag har haft? I ett annat län med få invandrare —t.ex. Gotland — kanske uttaget blir 0,002 96. Det är ett omöjligt system, herr Lövenborg, och det är det som vi vänder oss emot.
Herr talman! Jag är inte alls övertygad om att det är ett omöjligt system. De företag som självfallet måste komma i fråga är sådana som har invandrare, och att hitta ett riktigt procenttal kan inte vara oöverkomligt från förnuftsmässig synpunkt. Vi har ju i vår motion enbart begärt att man skall pröva den här möjligheten och skisserat en lösning — det kanske finns andra. Vad som står klart är emellertid att det nuvarande tillståndet inte är tillfredsställande och att man måste komma fram till en annan modell, och det är framför allt det som vi har velat aktualisera. Jag tror som sagt inte att den tanke vi för fram är helt orealistisk.

Herr talman! Det föreliggande utskottsbetänkandet och propositionen 26 upptar frågor som under lång tid har varit föremål för utredning och som behandlats i många motioner från alla partier under årens lopp. Vissa reformer har under senare år genomförts, vissa reformer återstår efter riksdagens beslut i dag i det ärende som vi nu behandlar. Ett lands invandringsoch minoritetspolitik är en viktig fråga i dagens värld. Många människor — de kan räknas i miljoner — är på flykt eller söker försörjning utanför sitt hemlands gränser. Invandring och utvandring påverkar den ekonomiska utvecklingen i resp. länder. Invandringen 29 kan stimulera en expansiv ekonomi men kan också vara en påfrestning för en ekonomi av annat slag. Invandring ställer i vissa fall stora krav på samhällsinvesteringar, särskilt om målsättningen är likabehandling av landets egna invånare och invandrare. Därvid får man inte förbigå kulturpolitiska insatser. Som tidigare har sagts här betyder en omplantering till ett nytt land — i många fall till en ny kultur — omvälvningar för de flesta människor. Propositionen nr 26 sammanfattar målen för invandringspolitiken i jämlikhet, valfrihet och samverkan. Det innebär i princip likaberättigande socialt, ekonomiskt och kulturellt med svenska medborgare. Invandringen till vårt land skall vara reglerad, och fackföreningarna skall ha stort inflytande på tillståndsgivningen. Det finns nu, tycker jag, anledning att erinra om förhållandena för ungefär tio år sedan. Då förekom varje år motioner om en fri invandring. Enligt vår mening är en reglerad invandring en föutsättning för att vi skall kunna leva upp till de målsättningar som vi har i fråga om likaberättigande och likabehandling av invandrare och svenska medborgare. I likhet med andra talare vill jag uttala tillfredsställelse över den stora uppslutningen kring principerna och målen för vår invandringspolitik. Jag tror inte att de tolv reservationerna jävar påståendet att det är en mycket stor politisk uppslutning bakom principerna och målen för den föreslagna invandringspolitiken. I vad gäller moderaterna uppfattar jag dem på det sättet att de i princip accepterar målen men att de i vissa fall vill gå andra vägar. Moderaterna har i den här frågan åsikter som vi från vårt håll inte kan dela. Enligt vår mening innebär moderaternas förslag i vissa fall risker för gruppbildningar och isolering och risker för att man inte stimulerar till kontakter mellan svenskar och invandrare. Detta är mycket viktigt när det gäller att få ett gott förhållande mellan dessa grupper. Vpk-reservationerna tar i vissa fall upp frågor som senare kommer på riksdagens bord. Centerns principiella inställning i invandringsfrågor är att det är viktigt att samhället underlättar kontakterna på alla områden mellan invandrare och landets egna invånare. Därigenom ökas möjligheterna till förståelse och samförstånd. Propositionen liksom utskottsbetänkandet tar upp en rad konkreta samhällsområden varigenom målen skall uppnås. Hit hör sysselsättningen, bostadsoch sociala frågor, utbildnings-, kulturoch informationsfrågor. Den föreliggande propositionen är inget fullbordat reformverk. Flera av de problem som möter invandrare och minoritetsgrupper och som omfattas av målsättningarna är ännu under utredning och ligger inom andra utskotts ämnesområden. Hit hör t.ex. den kommunala rösträtten för invandrare — en proposition som redan har aviserats. Hit hör också reformbehov inom utbildningsområdet och inom det sociala området. Det är vår förhoppning att det inte skall dröja onödigt länge innan regeringen lägger fram förslag för riksdagen i dessa ärenden. När det gäller principerna och målen för invandringspolitiken över Nr 80 ensstämmer alltså regeringens proposition i allt väsentligt med centerns Onsdagen den uppfattning. En viktig punkt är att det i princip skall vara lika behandling 14 maj 1975 av invandrare och landets egna invånare. Särskilda insatser är behövliga för att främja samförstånd och förståelse mellan landets egna medborgare = Riktlinjer för och invandrarna. Särskilt i initialskedet är språkproblemen viktiga att invandraroch uppmärksamma, och inte minst gäller det för hemmavarande familjeminoritetspolitiken, medlemmar. m.m. Ett par centermotioner har blivit tillgodosedda under utskottsbehand = - lingen. Fröken Eliasson och fru Söder har motionerat om ytterligare 300 000 kr. till stiftelsen Invandrartidningen. Detta skulle möjliggöra för tidningen att utkomma i oförändrad omfattning. Att så blir fallet måste anses vara ett minimikrav mot bakgrund av målsättningsformuleringarna, som det råder stor enighet om. Inrikesutskottet föreslår alltså bifall till den motionen. Därmed kan ett i princip motsvarande produktionsstöd som ges till svenska tidningar, också med beaktande av invandrartidningarnas speciella situation, komma dessa till del.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
Herr talman! Herr Nilsson i Tvärålund säger att han har förstått moderata samlingspartiets uppfattning så att vi accepterar målen, men han kan inte dela våra åsikter därför att dessa skulle medföra risk för gruppbildning. Ja, vi ansluter oss till målen, och det är valfrihetsmålet som vi särskilt vill slå vakt om. Vi kan inte förstå att man skall förmena invandrarna att sluta sig samman i grupper och ta till vara sitt språk och sin kultur, om det kan hjälpa dem att känna trygghet, att finna sig till rätta i samhället och att bevara den identitet som vi vill tillerkänna varje människa.
Herr talman! De målsättningar som fru Diesen här angav finner vi är beaktade i propositionen på ett sådant sätt att identiteten, kulturtill 31 hörigheten, språket och annat kan tillgodoses men i samarbete och nära kontakt med det svenska samhället och med de svenska invånarna. Dessutom innebär de riktlinjer som vi har anslutit oss till en möjlighet och en stimulans för såväl svenska medborgare som invandrare att öka kontakterna med varandra och därmed öka kunskapen om varandras likheter och olikheter.
Herr talman! Vi avvisar självfallet inte samverkansmålet — tvärtom slår vi vakt om det. Men vi tycker att det bör vara likvärdiga grupper som på lika villkor har möjlighet att samverka. Och de som inte behärskar språket, som framför allt vill behålla sina kulturtraditioner och sin anknytning till ett annat språkområde, de bör ha samhällets hjälp, de bör komma i åtnjutande av särskilda åtgärder.
Herr talman! Jag får mer och mer svårt att förstå moderaterna. Fru Diesen säger att moderaterna vill stimulera till att skapa ”likvärdiga grupper” för att tillgodose intressena. Det är just detta som vi menar att propositionen tillgodoser när invandrare och svenskar tillsammans med varandra utbyter åsikter och meningar och genom sådana kontakter skapar förståelse för varandra.

Herr talman! I dag är det en viktig dag för svensk invandrarpolitik. Man kan hävda att det är första gången som vi lägger fast en långsiktig målsättning för samhällets insatser när det gäller att förbättra invandrarnas sociala och kulturella situation. Det är glädjande att det redan från början, i invandrarutredningens arbete och nu också i riksdagen, råder enighet om målen. Det borgar för framgång för strävan att steg för steg göra Sverige till något av ett föregångsland på invandrarpolitikens område. På andra håll har invandrarfrågorna ofta verkat splittrande mellan partierna och det har naturligtvis drabbat invandrarna. Vi kan vara glada över att vi inte har den situationen här. Det tidigare arbetet på att förbättra invandrarnas situation har i första hand varit inriktat på att skapa jämlikhet i lagstiftningen och på annat sätt mellan invandrare och den övriga befolkningen och på att undanröja sociala skillnader. Nu lägger vi tyngdpunkten på kulturoch utbildningsfrågorna, på att invandraroch minoritetsgrupperna skall få större möjligheter att utveckla sin egen verksamhet. Vi utökar stödet till invandrarnas och minoriteternas organisationer. Det är dessutom helt i linje med god svensk folkrörelsetradition. Vi förbereder reformer för att förbättra invandrarbarnens utbildningssituation och bl.a. skapa bättre förutsättningar för att de skall få undervisning i hemspråket. Vi utvidgar stödet till inköp av litteratur på minoritetsspråk och vi uppmärksammar behovet av in — Nr 80 satser även på andra kulturområden för de språkliga minoriteterna. Onsdagen den I propositionen föreslås också ökade resurser för informationsinsatser 14 maj 1975 och en omorganisation av statens invandrarverk, för att det bättre skall kunna svara mot de nya krav som ställs. Vidare föreslås ett system för — Riktlinjer för auktorisation av tolkar och översättare och att ett invandrarråd med bl.a. invandraroch företrädare för invandrare och minoriteter skall inrättas. minoritetspolitiken, De mål, sammanfattade i orden jämlikhet, valfrihet och samverkan, m.m. som vi nu ställer upp för invandrarpolitiken får inte bli bara vackra paroller som vi använder i högtidliga sammanhang. De måste bli verklighet i den miljö där invandrarfamiljen lever, de måste praktiseras av myndigheter och organisationer, men också av grannar, arbetskamrater och skolkamrater. I arbetslivet skall målen stå för lika lön och för samma rätt till arbetsmarknadspolitiska stödåtgärder som de svenska arbetskamraterna har. De skall stå för rätten att slippa hänvisas till enbart hårda, smutsiga och lågavlönade arbeten. På samma sätt som vi vill bryta upp den delade arbetsmarknaden mellan män och kvinnor, på samma sätt skall vi sträva efter att förhindra att vi får en delad arbetsmarknad mellan invandrare och infödda svenskar. På sina håll försöker man motverka konjunktursvängningar genom ett system som med en vacker omskrivning brukar kallas gästarbete. Våra mål förhindrar en sådan politik. Den som en gång fått rätten att invandra skall veta att han finns på arbetsmarknaden på samma villkor som de infödda svenskarna och att han inte kan fråntas rätten att stanna här och rätten att kräva ett arbete. För ett par år sedan genomfördes reformen om svenskundervisning för invandrare på betald arbetstid. Goda språkkunskaper är en förutsättning för lika villkor såväl i arbetslivet som i samhället i övrigt. Även om det under det senaste året har skett en positiv utveckling när det gäller förverkligande av den reformen kvarstår en hel del problem. Utbildningen sker ännu inte i en takt som borgar för att målet kommer att klaras. Långt ifrån alla får sin undervisning på arbetstid. Jag har på senare tid fått en hel del krav från LO på ytterligare åtgärder som enligt LO:s mening behövs för att lagens mål skall förverkligas. Jag kommer därför inom de närmaste dagarna att tillkalla en arbetsgrupp med bl.a. företrädare för arbetsmarknadens parter. Den får till uppgift att snabbt — redan till hösten — lägga fram en kartläggning av de aktuella problemen på området. Den kartläggningen får sedan visa om några ytterligare åtgärder behövs från regeringens sida. Men jag kan redan nu säga att någon ändring av finansieringen kommer jag inte att aktualisera. Det stämmer också helt överens med LO:s linje. När det gäller den enskildes kontakt med samhället innebär de mål vi nu ställer upp ökade krav. Invandraren skall få möjlighet att bli förstådd och förstå. Tolkservicen måste byggas ut, service av tolkar som invandrarna litar på. På myndigheterna måste vi i ökad utsträckning få tvåspråkig 33 personal. Invandraren skall kunna få skriftlig information på sitt eget språk, genom den service som invandrarbyråerna ger i kommunen, genom invandrartidningen och genom invandrarverkets och andra centrala myndigheters insatser. Våra mål innebär att barnen skall ha samma möjligheter till stödundervisning i skolan var de än bor. Deras möjlighet att finna trygghet i och hålla kontakten med det språk som talas hemma måste förstärkas. Men valfrihetsmålet för barnen får inte leda till isolering. Det förverkligas i stället bäst inom ramen för grundskolan, som skall vara en skola för alla barn i Sverige, oberoende av deras ursprung. Detta ställer och kommer att ställa än större krav på skolan. Men skolan har också något att vinna. Invandrarbarnen ger bl.a. skolan en unik chans att internationalisera sin undervisning. Invandrarbarnens närvaro ger skolan möjlighet till konkretion av begrepp som kontakt över gränserna och internationell solidaritet. Våra mål kräver vidare ökade möjligheter för olika invandraroch minoritetsgrupper att bilda egna organisationer och utveckla sitt eget föreningsliv, att upprätthålla sina traditioner, att få tillgång till böcker på det egna språket på kommunens bibliotek, att få se och höra sändningar i radio och TV på det egna språket och från hemlandet. Herr talman! Det återstår mycket att göra innan de högt ställda målen är omsatta i invandrarens verklighet. Men en hel del är ändå genomfört. Det är viktigt att det fortsatta arbetet sker i samverkan med invandrarnas egna organisationer, så att politiken skapar grund för solidaritet, för respekt och tolerans mellan oss infödda svenskar och dem som kommit hit, kanske höjt sin egen standard, men framför allt bidragit till allas vår välfärdsutveckling.

Herr talman! Efter många års utredande har invandrarutredningen preciserat de övergripande målen för invandraroch minoritetspolitiken i orden jämlikhet, valfrihet och samverkan. Jag vill gärna inledningsvis understryka att jag helt delar statsrådet Leijons uppfattning, att de orden inte endast får bli vackra paroller. Den proposition som vi nu behandlar, liksom ett enigt utskott, ansluter sig också till dessa mål, men därmed tar enigheten delvis slut. Det intressanta och även något uppseendeväckande är att trots denna enighet om de övergripande målen har moderata samlingspartiets representanter i inrikesutskottet tvingats reservera sig, främst när det gäller att uppnå målet om valfriheten. Vad är då valfrihet? Utskottet konstaterar att valfrihetsmålet innebär att medlemmar i språkliga och etniska minoriteter skall kunna välja i vilken grad de vill gå upp i svensk kulturell identitet och i vilken mån de vill behålla och utveckla den ursprungliga identiteten. Vilka konsekvenser drar då utskottsmajoriteten av detta enhälliga uttalande? Tillåt mig, herr talman, att göra en liknelse. Inom bl.a. tyskt näringsliv finns en företagsform benämnd Gesellschaft — Nr 80 mit beschrenkter Haftung . Överfört till utskottsmajoritetens Onsdagen den tolkning av valfrihetsmålet skulle det bli ”Valfrihet i begränsad om 14 maj 1975 fattning” — det är nämligen precis den linje som majoriteten företräder. Den linjen fullföljdes f. ö. konsekvent av herr Fagerlund i hans anförande = Riktlinjer för nyss. invandraroch Vad vore naturligare, herr talman, för att tillgodose invandraroch = minoritetspolitiken, minoritetsgruppernas möjlighet att bevara sin identitet än att medge deras m.m. barn att gå i en enskild förskola, där deras speciella kulturbehov kan beaktas? Vad vore naturligare för att uppnå valfrihetsmålet och tillgodose invandraroch minoritetsgruppernas krav på bevarande av språk och kultur — och därmed sin identitet — än att stödja minoritetsskolor, som uppfyller vissa av samhället uppställda villkor? Och vad vore naturligare, herr talman, för att tillgodose invandraroch minoritetsgruppers krav på valfrihet än att ekonomiskt stöda av minoritetsgrupper drivna ålderdomshem, där åldringar tillhörande samma folkeller språkgrupp kan finna den gemenskap som de med all rätt kan kräva på ålderns dagar? Det skulle inte vara någon som helst svårighet att fortsätta frågandet från rent principiella utgångspunkter, men jag skall begränsa mig till dessa tre frågor. De ansluter nämligen till moderata samlingspartiets reservationer nr 2, 3 och 6. I dessa reservationer har vi följt upp vår partimotion, där vi mot bakgrund av valfrihetsmålet krävt stöd till enskilda förskolor, stöd till av minoritetsgrupper drivna ålderdomshem och stöd till minoritetsskolor. Jag skall, herr talman, inte fördjupa mig i någon detaljdiskussion kring dessa reservationer, utan begränsa mig till att yrka bifall till dem. Samtidigt kan jag inte underlåta att fråga utskottets talesman hur man kan ställa sig bakom de övergripande målen utan att dra de nödvändiga konsekvenserna av detta ställningstagande. Herr Fagerlund konstaterade f. ö. i sitt anförande att ingen reservation är undertecknad av mer än ett parti. Ja, det är tyvärr ett riktigt konstaterande. Moderata samlingspartiet har förvånansvärt nog inte fått stöd från något annat parti i sin strävan att ge valfrihetsmålet ett reellt innehåll. Apropå den diskussion som fördes mellan herr Nilsson i Tvärålund och fru Diesen kan jag inte låta bli att konstatera att herr Nilsson i Tvärålund var rädd för att dra konsekvenserna av valfrihetsmålet. Han var rädd för risker som skulle uppstå i form av olika gruppbildningar. Vad innebär den rädslan i klartext? Jo, att valfrihetens innebörd icke skall få tolkas av invandrarna själva. Herr Nilsson i Tvärålund anser sig tydligen mera kompetent än invandrarna att tolka valfrihetsmålets innebörd. Herr Nilsson i Tvärålund ursäktar mig nog, om jag inte har samma uppfattning om kompetensen just på det här området. En invandring som innebär att vårt land i genomsnitt tillförs 25 000 å 30 000 invandrare per år ställer utan tvivel samhället inför många, delvis svårlösta problem. För att få en fortlöpande vägledning när det 35 gäller invandraroch minoritetspolitikens framtida utformning kan forskning med anknytning till invandringen vara av stor betydelse. Därom råder enighet. Propositionen liksom utskottsmajoriteten förordar att en expertgrupp för invandrarforskning inrättas och knyts till arbetsmarknadsdepartementet. Gruppen bör, heter det, ”arbeta i nära kontakt med arbetsmarknadens parter och invandrarnas organisationer”. Ja, argumentet kan vid första påseendet te sig bestickande, men det hindrar inte att i förslaget kan ligga vissa faror. Det kan leda till, och detta framhålls i moderata samlingspartiets partimotion, att forskningen styrs och att resultatet kan ifrågasättas. Utskottsmajoriteten anser att motionärernas farhågor är överdrivna. Ja, det är möjligt, men det presenteras definitivt inga bevis för att så är fallet. Här står uppfattning mot uppfattning, och jag kan för min del endast hävda att forskning — det är däremot bevisat — inom universitetens ram är fri och obunden. Herr Fagerlund måste för övrigt ha missförstått den reservation som vi har på detta område. Han framhöll nämligen i sitt anförande att de forskningsresultat som framkommer vid universiteten inte skulle stå till förfogande på samma sätt som om forskningen skulle bedrivas i samarbete med departementet. Så är givetvis inte fallet. Resultaten av den forskning som bedrivs vid universiteten står till förfogande på precis samma sätt. Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationen 11 vid inrikesutskottets betänkande nr 6. En väsentlig sak, och jag vill understryka den, är att de principer som kammarens ledamöter snart kommer att besluta om när det gäller den framtida invandraroch minoritetspolitiken innebär att berörda grupper därmed bör kunna känna att det svenska samhället är berett att ekonomiskt, socialt och kulturellt stödja dem när det gäller deras anpassning - ofta nog så svår — i vårt land. Därutöver kommer ju invandrarnas ställning ytterligare att stärkas när riksdagen senare — förmodligen i stor enighet — även ger dem som uppfyller vissa kvalifikationskrav rösträtt och valbarhet i de kommunala valen. Detta bör bidra till ökad hemkänsla och samhörighet med det svenska samhället. Skulle riksdagen i dag även bifalla de i inrikesutskottets betänkande nr 6 behandlade moderatmotionerna, skulle invandrarna säkerligen i än högre grad uppskatta vår uppriktiga strävan att förverkliga de övergripande målen om jämlikhet, valfrihet och samverkan.

Herr talman! I inrikesutskottets betänkande behandlas bl.a. en motion med mitt namn som det första. Den handlar om huvudmannaskapet för invandrarbyråerna. Även om det har sagts många vackra ord i dag och lagts fram förslag om förbättring av villkoren för invandrarna måste man i ärlighetens namn konstatera att deras villkor inte är särskilt bra i alla sammanhang. Det gäller framför allt den utländska arbetskraften, som många gånger är hänvisad till de sämsta och smutsigaste jobben. Invandrarna har svårt — Nr 80 att göra sig gällande, inte minst på grund av språksvårigheterna. Onsdagen den Vi har ett ganska stort antal invandrare här i landet. Vid årsskiftet 14 maj 1975 1973-1974 var omkring 400 000 registrerade utlänningar bosatta i vårt land. Men den regionala fördelningen av invandrarna är starkt koncen = Riktlinjer för trerad till tätbefolkade delar av landet. Västmanlands län, som jag kom = invandraroch mer ifrån, har den största andelen invandrare. Antalet utländska med = Minoritetspolitiken, borgare i detta län uppgick vid årsskiftet 1973-1974 till över 22 000 eller m.m. 8,6 26 av hela befolkningen. Men även inom länet varierar antalet utländska medborgare starkt. I en kommun uppgår sålunda invandrarna till hela 18 96 av befolkningen. Ständiga problem har varit och är informationen till invandrarna i olika frågor, bl.a. om deras sociala rättigheter. Det gäller att bistå dem med råd och upplysningar av olika slag. I det här sammanhanget har invandrarbyråerna, som från början startades av frivilliga organisationer, spelat en ganska betydande roll. De har sedermera utvecklats till samhälleliga organ och drivs nu till en del i samhällelig regi. När det gäller huvudmannaskapet finns det inga klara gränser. I en del fall står studieförbunden som huvudman, i andra fall socialnämnder, kulturnämnder och i något fall fackliga organisationer. Oavsett oklarheten om huvudmannaskapet finansieras invandrarbyråernas verksamhet i regel genom kommunalt ekonomiskt stöd. Invandrarbyråernas verksamhet och inriktning har angetts bl.a. av Svenska kommunförbundet i ett cirkulär som om jag inte minns fel utgavs 1971. Trots Kommunförbundets rekommendationer och det stora antalet i Sverige bosatta invandrare finns det i dag endast ett 40-tal invandrarbyråer. I vårt län med dess stora andel av invandrare är det endast tre kommuner som har invandrarbyråer. Det uttrycks också i olika sammanhang på länsplanet och ute i kommunerna oro över detta förhållande. I Länsplanering 74 för Västmanlands län konstaterar länsstyrelsen att det finns ett mycket starkt behov av service från invandrarbyråerna. Men man har gjort en enkät på området och talat med de kommunala representanterna och fått till svar att de anser att eftersom staten bär huvudansvaret för invandringen bör också staten ha huvudansvaret för de ekonomiska resurserna och svara för dessa. Detta problem har jag tagit upp i motionen. Nu sägs det i utskottets betänkande att föredragande statsrådet inte har behandlat statsbidragsfrågan i sak utan anfört att denna bör ses över i ett vidare sammanhang. Därmed torde man avse beredning av de kommande förslagen från kommunalekonomiska utredningen och socialutredningen. I och med detta anser utskottet att min motion borde vara besvarad. Jag är inte riktigt nöjd med det uttalande som utskottet gjort.

Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationen nr 9 i betänkandet.

Herr talman! Jag skall helt kort be att få kommentera två särskilda yttranden som finns fogade till utskottsbetänkandet, och där herr Nordgrens och mitt namn förekommer. Det första gäller den omdiskuterade frågan om invandrartidningarnas situation. Herr Nordgren och jag har samma principiella uppfattning som våra kolleger i konstitutionsutskottet, nämligen att presstöd enligt presstödskungörelsen bör utgå till alla i Sverige publicerade tidningar som uppfyller reglerna för presstödet, oavsett vilket språk de publiceras på. Denna principiella inställning står helt i överensstämmelse med presstödskungörelsen, och det är majoritetens i presstödsnämnden uppfattning som är obegriplig. Beträffande de invandrartidningar och tidskrifter som inte kan göra anspråk på presstöd menar vi i likhet med övriga i utskottet att det är önskvärt att de som ett led i invandrarpolitiken får ett särskilt stöd. I enlighet med uppfattningen i moderaternas partimotion stödjer vi således utskottets förslag om att 400 000 kr. anvisas till en försöksverksamhet på området. Det särskilda yttrandet nr 2 handlar om invandrarverkets omlokalisering. Som alla väl känner till tillhör invandrarverket de verk som drabbas av stora svårigheter vid flyttningen. Majoriteten av personalen vill inte — förståeligt nog — tvångsförflyttas från Stockholm. Få människor uppskattar att tvångsförflyttas. Inte heller invandrare som slagit sig ner i Stockholm tycker det är riktigt att de skall tvingas att återigen byta bosättning på grund av den stora verkskarusellen. Samtidigt som statsmakterna vill satsa på invandrarpolitiken leder statens politik på ett annat område till att denna satsning avsevärt försvåras. Det finns risker att de ansträngningar som nu görs för att förbättra förhållandena för invandrare går om intet till följd av brister i administrationen. Herr talman! Vi har inget yrkande på detta område. Planerna för verkets flyttning är redan långt framskridna, men vi vill gärna understryka att invandrarverkets svårigheter väl illustrerar och stödjer vårt krav på en omprövning av den fortsatta utlokaliseringen i etapp 2. Sedan, herr talman, vill jag gärna kommentera någonting som herr Fagerlund sade tidigare i debatten. Han tyckte att invandrarna skulle ha det trivsamt. Men, herr Fagerlund, är det trivsamt att det framläggs förslag i Stockholms kommun t.ex. om att stödet till den judiska förskolan eller den estniska förskolan skall dras in? Det finns väl ändå en viss svårighet för socialdemokratin när man skall bedriva invandrar politik, och det är just detta med valfriheten. I socialdemokratins politik Nr 80 ligger ju en önskan till likriktning, en önskan till kollektivisering, att Onsdagen den vi alla skall vara så lika som möjligt.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
Herr talman! Låt mig säga att vad som händer i Stockholms kommun är någonting som jag inte på något sätt kan svara för här. Det är kommunala frågor och sådana tycker jag att man bör diskutera i Stockholms kommunfullmäktige. Här återkommer man gång på gång till valfrihetsmålet. Jag skall bara kort och gott läsa in till protokollet vad propositionen innehåller på den punkten: ”Valfrihetsmålet innebär att medlemmar av språkliga minoriteter skall kunna välja i vilken grad de vill uppgå i svensk kulturell identitet och i vilken grad de vill bibehålla och utveckla den ursprungliga identiteten.” Alla frihetsmål som ställs upp har sin begränsning. Låt oss vara överens om det. Den absoluta friheten innebär anarki, och det tror jag inte ens fru af Ugglas vill vara med om. Herr Ekinge tog upp en annan sak som fru af Ugglas också var inne på när hon talade om sitt särskilda yttrande och sade att det bara är tillfälliga tidskrifter o. d. som skall kunna få bidrag av de 400 000 kronorna eller rättare sagt av hela det sammanlagda anslaget, som utskottet begär skall öka med 400 000 kr. Menar fru af Ugglas att om det här förslaget går igenom och om konstitutionsutskottets förslag också går igenom, så utesluter inrikesutskottets skrivning bidrag till den estniska och den finska tidningen? I så fall är vi oense om innebörden i utskottets skrivning. Herr Ekinge sade också något om — hans namn står också under det särskilda yttrandet — att bidraget skulle begränsas till tillfälliga tidningar.
Herr talman! Nej herr Fagerlund, jag tror inte vi är oense om skrivningen i utskottet, för enligt vår filosofi utesluter sällan — som det är så ofta med socialdemokratin — det bästa det goda. Vi anser att man får så att säga välja den framkomliga vägen i det här fallet. Vi är inte doktrinära, men vi kommer att fortsätta att hävda vår principiella inställning, att den estniska tidningen skall ha presstöd enligt presstödskungörelsen. När det sedan gäller begränsningen av friheten, herr Fagerlund, så är det just där oenigheten finns. Vi på vårt håll är oroade över en hel del av utvecklingen i det här samhället. Och jag frågar herr Fagerlund: Är det en riktig begränsning av friheten att inte låta minoriteter få stöd till sin förskoleverksamhet?
Herr talman! Fru af Ugglas säger här att hon är orolig över den begränsning av friheten som äger rum. Jag kan förstå det till fullo med hennes ideologiska bakgrund. Det finns vissa saker som hon skulle vilja ha ökad frihet i, men tyvärr tror jag inte heller att vi där kan komma överens, t.ex. när det gäller friheten att utnyttja människor.

Herr talman! Riktlinjerna för invandraroch minoritetspolitiken är frågor som engagerar allt fler människor i vårt land. Vi bör sträva efter att så långt som det är möjligt skapa jämlikhet mellan svenska medborgare och invandrare av olika kategorier. Invandrarna bör integreras i det svenska samhället, och de får inte känna att de står utanför. Invandrarna, om de nu kommer från de nordiska länderna eller från övriga delar av världen, gör som vi alla känner till en stor insats på den svenska arbetsmarknaden. Inte minst kvinnorna bland invandrarna vill söka sig ut på arbetsmarknaden för att de skall kunna hjälpa till med att bygga upp ett trivsamt hem för familjen i det nya landet. Det är kanske också på det viset att många av dessa invandrare har för avsikt att stanna här i landet under resten av sitt liv. Det är då vår skyldighet att se till att de får komma med i olika organisationer. Vi får noga akta oss för att vi inte bygger samhällen där bara invandrare och minoritetsgrupper skall finnas och verka, de skall som jag tidigare sagt integreras i det svenska samhället. Det är säkert också deras önskan. Jag skall nu övergå till att något kommentera reservationerna 3, 6 och 9. I reservationen 3 från moderata samlingspartiet framhålles att förutsättningar bör skapas för samhälleligt stöd till ålderdomshem upprättade av invandrare och minoritetsorganisationer. Man gör gällande att ålderdomshem som drivs av dessa grupper fyller en uppgift. Vidare skulle både sociala och ekonomiska skäl tala för en sådan ståndpunkt. Socialdemokraterna och utskottsmajoriteten har här en annan uppfattning än reservanterna. Vad beträffar åldringsvården anser man att frågan om särskild service för åldringar bland invandrare bör studeras på grund av att antalet åldringar bland invandrarna kommer att öka. Den huvudprincip man här vill slå fast är den att åldringsvården skall ges inom ramen för nuvarande anordningar. Önskemålet att åldringar skall placeras tillsammans med andra från samma land eller språkområde kan tillgodoses inom ramen för den kommunala åldringsvården. Det kan även pekas på att åldringsvården i dag är en kommunal angelägenhet, och då bör man från riksdagens sida inte ge kommunerna anvisningar om hur de skall använda sina resurser i denna fråga. Det kan inte vara riktigt att invandrare, som arbetat här i många år tillsammans med svenska arbetskamrater, när de blir gamla och behöver vård, inte skall få denna vård tillsammans med svenskar och landsmän på nuvarande inrättningar. Med det sagda yrkar jag avslag på reservationen 3. I reservationen 6, även den från moderata samlingspartiet, anses att Nr 80 skolor som man vill inrätta för språkliga minoriteter skall kunna få stats Onsdagen den bidrag under förutsättning att skolorna fyller de allmänna kvalitetskrav 14 maj 1975 som gäller för den svenska skolan. Vidare anser man att skolorna bör få arbetsmöjligheter som är likvärdiga med de allmänna skolornas. Riktlinjer för Socialdemokraterna och utskottsmajoriteten delar inte heller här re = invandraroch servanternas uppfattning. Vi har den uppfattningen att invandrarbarnen = minoritetspolitiken, skall erbjudas möjlighet att inom det nuvarande skolsystemets ram bevara — m.m. och utveckla sin språkliga och kulturella identitet. Frågan om särskilda skolor för språkliga och religiösa minoriteter behandlades av riksdagen 1968. Dåvarande chefen för utbildningsdepartementet anförde att det måste betraktas som en självklar rättighet för invandrarbarnen att få möjlighet att följa samma skolgång som de svenska barnen. Någon annan uppfattning har inte socialdemokraterna och utskottsmajoriteten i dag, utan vi delar den uppfattningen att invandrarbarn bör undervisas tillsammans med övriga barn och inte i särskilda skolor. Med det anförda yrkar jag avslag även på reservationen 6. I reservationen 9 från vänsterpartiet kommunisterna föreslås att staten skall ta över kostnaderna för invandrarbyråerna på det kommunala planet. Reservanterna vill även att invandrarbyråernas nuvarande verksamhet ses över samt att man undersöker i vilken form byråernas verksamhet skall bedrivas i framtiden. Till denna reservation skulle jag vilja säga att frågan om statsbidrag till kommunerna kommer att ses över i ett vidare sammanhang, och då kommer med all säkerhet även de övriga spörsmålen i reservationen att beröras. Jag ber att även vid denna punkt få yrka avslag på reservationen. Till sist, herr talman, ber jag att få yrka bifall till vad utskottet hemställt på alla punkter.

Herr talman! Bara ett par korta kommentarer till herr Andréassons i Falkenberg anförande. Herr Andréasson konstaterar, och det är ju välkänt för oss inom moderata samlingspartiet, att åldringsvården är en kommunal angelägenhet. Ja, det är många angelägenheter som sköts på det kommunala planet men där vi i riksdagen ändå drar upp ramarna för hur verksamheten skall bedrivas. Och när man drar upp riktlinjerna för invandraroch minoritetspolitiken är det väl ändå rimligt att man utformar den så att den blir gällande generellt över hela landet. Jag kan inte finna att det kan vara något principiellt betänkligt i det. Sedan hävdade herr Andréasson — och det ligger helt i linje med den diskussion som förts både i utskottet och här i kammaren i dag — att åldringar skall vara tillsammans på våra svenska ålderdomshem, och det skall inte finnas några ålderdomshem inrättade för några minoritetsgrup 41 per. Enligt mitt förmenande gör herr Andréasson där precis samma principiella fel, när han mer eller mindre förbehåller socialdemokratin rätten att tolka ett valfrihetsmål som vi har ställt upp för invandrarna. Utifrån våra principiella utgångspunkter menar vi att om det är något med valfriheten, så är det inte vi som skall avgöra vad som ligger i denna valfrihet utan det är invandrarna själva. Situationen är precis densamma på skolområdet, men där är det inte bara en fråga om invandrare utan där har vi en principiellt mycket kraftig skiljelinje mellan socialdemokratin och den uppfattning som moderata samlingspartiet företräder. Vi vill nämligen slå vakt om enskilda skolor. Vi anser att de skolorna är ett utomordentligt komplement till det ordinarie skolväsendet. Och dessutom ger dessa enskilda skolor möjlighet att beakta — något som vi har all anledning att respektera — den tveksamhet med vilken vissa föräldrar ur olika grupper ser på utbildningen inom den svenska skolan. Och detta gäller naturligtvis, herr Andréasson, inte minst invandrare och minoritetsgrupper. Jag tycker att valfrihetsmålet just på utbildningssidan kanske är det väsentligaste när det gäller att tillgodose invandrarnas synpunkter. Jag är medveten om att det inte är någon mening med att herr Andréasson och jag för en stor skolpolitisk debatt här. Den debatten har vi fört oändligt många gånger i denna kammare. Jag beklagar bara att socialdemokratin är så doktrinär att den inte låter sig påverkas av några sakskäl.

Herr talman! Herr Strindberg gjorde gällande att vi gör fel, och han sade att vi är doktrinära. Vari det doktrinära skulle bestå vet jag inte. Vi har inom utskottsmajoriteten och från socialdemokratiskt håll en uppfattning, och den håller vi på. Vi kan heller inte övertyga moderaterna och herr Strindberg. Därför kommer vi säkert — som herr Strindberg avslutade sitt anförande med att säga — att skilja oss på denna punkt även i fortsättningen. När herr Strindberg sedan talade om enskilda skolor kan vi bara konstatera att vi där har olika uppfattningar. Det hjälper inte hur mycket vi försöker påverka varandra. Vem som har fel där vill jag inte avgöra.
Herr talman! Ja, det är ju en demokratisk rättighet att ha olika uppfattningar, och den rättigheten är jag angelägen om att slå vakt om. Det är också en demokratisk rättighet att ha fel uppfattning. Och vem som har fel uppfattning är väl ganska naturligt utifrån mina synpunkter. Jag skulle kunna travestera något och säga att av oss två är herr Andréasson i Falkenberg den ende som har rätt att ha fel.

Herr talman! Bortsett från sådana här skärmytslingar som denna sista har det i dag sagts många välvalda och vackra ord om de betydelsefulla Nr 80 insatser som skilda invandrargrupper gör i vårt svenska samhälle. Det Onsdagen den kommer att bli ett uppbyggligt protokoll att studera för dessa invand 14 maj 1975 rargrupper. Men dess värre kommer det också i protokollet att finnas en ful plump. Jag avser då tidningsstödet och den diskriminering av = Riktlinjer för de två stora tidningar som ges ut i Sverige på annat språk än svenska = invandraroch och som år efter år har förvägrats allmänt presstöd. Det är med anledning minoritetspolitiken, av konstitutionsutskottets betänkande i det avseendet som jag nu har = m.m. tagit till orda. Det är inte länge sedan vi här diskuterade presstödet till dagstidningar. Den gången hade emellertid utskottsmajoriteten vidtagit den taktiska manövern att skjuta på de motioner som yrkade på produktionsbidrag till tidningar som utges på främmande språk. Man ville, som man uttryckte det, avvakta propositionen om invandrarpolitiken, alltså den proposition som behandlas i dag. Vi finner nu som då ingen anledning att sammankoppla t.ex. stödet till den estniska tidningen Eesti Päevaleht med propositionen om invandrarfrågor.

Man kan också fråga hur länge man egentligen är invandrare. Med tanke på balterna måste jag säga att det gick snabbare för oss skåningar att bli svenskar. Det gick på tio år. Men här skall det ta över 30. å Eesti Päevaleht befinner sig just i en andratidnings konkurrenssituation som det statliga presstödet är avsett att mildra. Därtill kommer, vilket jag gärna vill framhålla, att Eesti Päevaleht också befinner sig i en språklig konkurrenssituation som i regel inte gäller för andra tidningar. Jag skall inte gå närmare in på det, eftersom vi har ältat de här frågorna åtskilliga gånger. Jag bara hänvisar till protokoll för någon månad sedan. Vi finner att enda orsaken till att Eesti Päevaleht år efter år förvägrats produktionsstöd av presstödsnämnden är den omständigheten att tidningen är utgiven på estniska. Vi anser emellertid inte att en tidning skall diskrimineras på grund av sitt språk. Utskottsmajoriteten anför också — och har gjort det år efter år — att produktionsbidrag ”i princip” bör kunna utgå även för tidning som utkommer på annat språk. Uttrycket i princip är som ofta till intet förpliktande för det enskilda fallet. Här ger det syn för sägen. Under alla de debatter som vi under åren har fört om bidraget till Eesti Päevaleht har utskottsrepresentanten aldrig kunnat påvisa i vilket avseende Eesti Päevaleht inte motsvarar kriterierna för presstöd och därför måste falla utanför. Jag vill nu gärna in i det sista och för femtielfte gången ställa frågan: Om det nu inte är på grund av språket som tidningen 43 diskriminerats i stödavseende, vilken annan konkret orsak kan då åberopas? Här duger det inte, herr Svensson i Eskilstuna, att bara skaka av sig några argument i svepande sättningar och intetsägande formuleringar, sådana som vi också återfinner i dagens utskottsbetänkande, där man skriver: ”Reglerna i presstödskungörelsen har utformats med hänsyn härtill. De har inte bedömts som ändamålsenliga när det gäller att skapa ett ekonomiskt stöd till tidningar som ges ut av olika invandraroch minoritetsgrupper.” Man måste med fader Luther fråga: Vad är det? På vad sätt skulle reglerna inte vara ändamålsenliga? Fråga redaktionen på Eesti Päevaleht! Reglerna är ändamålsenliga, om de bara blir tilllämpade. Nu är det gott och väl att invandrarverket får möjligheter att ge s.k. projektbidrag till invandrartidningar, och det finns ju en rad sådana som verkligen gör skäl för namnet och inte motsvarar kriterierna för allmänt presstöd. Men dit hör definitivt inte Eesti Päevaleht och inte heller den finskspråkiga Routsin Suomalainen. Dessa senare befinner sig i den vanliga tidningskonkurrensen — på liv och död — och bör därför också få stöd efter samma principer som gäller för de tidningar de konkurrerar med. De 400 000 kr. som nu anvisas såsom stöd till invandrartidningar kommer ju inte på långt när att ge det stöd som det statliga presstödet utgör. Därtill kommer att det alldeles självklart utdelas efter andra grunder, när man inte har andra motsvarande tidningar att relatera sig till. När vi i dag diskuterar den proposition som bygger på invandrarutredningen finns det anledning att citera vad denna utredning uttalar om presstöd till tidningar på annat språk än svenska. Utredningen anför att det finns ”två tidningar på annat språk än svenska som kan uppfylla kriterierna för allmän tidning av dagspresskaraktär enligt presstödkungörelsens bestämmelser, nämligen den finskspråkiga Routsin Suomalainen och den estniskspråkiga Eesti Päevaleht”. Vi som har reserverat oss i konstitutionsutskottet hyser inte någon större förhoppning om att vinna målet, men vi uttrycker vårt uppriktiga beklagande. Fastän man i dag slösar på vackra ord — det kostar så litet att prata, också i denna kammare — om vad invandrargrupperna utför i vårt samhälle, finns det som sagt en plump i protokollet. Vi får verkligen hoppas att pressutredningen, när den inom kort kommer, skall rätta till den mångåriga orättvisa som jag här har påtalat. Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till den vid konstitutionsutskottets betänkande nr 14 fogade reservationen.
Herr talman! Den här debatten gäller också frågan om s.k. invandrartidningar. Bland dem finns — enligt socialdemokraterna, centerpartisterna och kommunisterna — bl.a. en tidning skriven för människor, som har bott här i landet i mer än 30 år och som i regel varit svenska medborgare i snart ett kvarts århundrade. Nr 80 Estniska Dagbladet fyller alla krav på en tidning som skall få vanligt Onsdagen den produktionsstöd enligt den allmänna presstödskungörelsen. Men det får 14 maj 1975 den inte, som herr Werner i Malmö visade. Den särbehandlas, därför att den är skriven på annat språk än svenska. Riktlinjer för I flera år har socialdemokrater och centerpartister förnekat att Estniska invandraroch Dagbladet diskriminerats på grund av sitt språk. Men för precis två må — minoritetspolitiken, nader sedan gav man upp den försvarslinjen. ”Denna tidning kommer m.m. ju ut på estniska ---”, sade herr Svensson i Eskilstuna i debatten i riksdagen den 13 mars. ”Men språket konstituerar tidningens konkurrenssituation”, sade herr Nordin i en litet mer invecklad formulering av samma tanke. Tillsammans säger de att Estniska Dagbladet inte är skrivet på svenska och att det därför skall förvägras det presstöd som annars hade varit självklart. Vi liberaler kan omöjligen se saken på det viset. Det naturliga är att tidningar utgivna i Sverige faller inom ramen för det svenska presstödet oavsett vilket språk de har skrivits på. Vi kan inte förstå hur man år efter år kan ge stora belopp till exempelvis centerpartiets veckotidningar ute i länen och samtidigt säga nej till Estniska Dagbladet, som utkommer två gånger i veckan och som har minst lika stora ekonomiska svårigheter. Detta är i praktiken en diskriminering av balterna i Sverige. Gång på gång har man sagt nej till presstöd till Estniska Dagbladet. Nu söker man glida undan det genom att betrakta Estniska Dagbladet som en s.k. invandrartidning. Estniska Dagbladet skall kanske — säkert vet man inte — få särskilt bidrag av invandrarverket. Till den tidigare diskrimineringen lägger man därmed ännu ett par. För det första: Varför skall Estniska Dagbladet inte få falla under de i övrigt automatiskt verkande regler som är tankegången bakom produktionsstödet till pressen? Varför skall Estniska Dagbladet bara få ett selektivt bidrag, som på ytterst godtyckliga grunder avgörs av invandrarverket? Ingen kan påstå att några bestämda regler kommer att bygga under dessa bidrag. Inrikesutskottet säger tvärtom: ”Det får ankomma på invandrarverket att ta ställning till efter vilka principer stöd skall utges. Verket skall därvid vara obundet av de förutsättningar som gäller för det allmänna presstödet.” På så lösa boliner skall Estniska Dagbladet få sitt presstöd i stället för att falla under de automatiskt verkande regler enligt vilka andra tidningar får hjälp. För det andra: Varför kan Estniska Dagbladet inte ens i dag garanteras de 300 000 kr. som andra veckotidningar får? Utskottet föreslår att 2,2 milj.kr. skall gå till ”projektbidrag till organisationer, kommuner, trossamfund, tidningar m.m.” Det är alltså massor av ändamål, och åtskilliga tidningar och publikationer kommer in under ett av dessa ändamål. Ingenting säger att Estniska Dagbladet får det belopp som vore rimligt. Tvärtom tycks risken vara stor för att tidningen får en betydligt mindre summa. Men det vet vi inte, eftersom det är fråga om ett projektbidrag som 45 skall avgöras av invandrarverket i stället för ett presstöd som följer automatiskt verkande regler. Låt mig sammanfatta. Diskriminering nummer 1 av Estniska Dagbladet är att tidningen, därför att den är skriven på estniska, inte får det presstöd som den är berättigad till. Diskriminering nummer 2 av Estniska Dagbladet är att tidningen nu i stället kan få ett extremt selektivt projektbidrag, som inte alls följer några fastställda regler såsom de mer generella bestämmelserna i pressstödskungörelsen. Diskriminering nummer 3 av Estniska Dagbladet är att det inte finns någon som helst garanti för att tidningen får de 300 000 kr. som den borde få och som t.ex. ett stort antal veckotidningar landet runt erhåller. Bakom dessa diskrimineringar står även regeringen. Statsrådet Leijon befinner sig just nu i kammaren. Jag vill därför fråga henne: Av vilket skäl särbehandlas en tidning som fyller alla bidragskrav i presstödskungörelsen? Varför anser regeringen att Estniska Dagbladet skall förvägras presstöd därför att tidningen är skriven på annat språk än svenska? Kan vi äntligen få ett auktoritativt svar på den frågan i denna debatt? Folkpartiet kan omöjligen biträda denna serie av särbehandlingar av en enskild tidning. Vi kräver i stället att riksdagen omedelbart uttalar att ”produktionsbidrag för tidningar på annat språk än svenska kan utgå fr.o.m. innevarande år”. Jag yrkar bifall till reservationen vid konstitutionsutskottets betänkande nr 14.